Herr talman! Jag vill först uttrycka ett beklagande över att jag till följd av att jag befunnit mig på Arlanda flygplats för att ta emot presidenten från Guinea-Bissau som är här på officiellt besök inte har kunnat åhöra partiledarinläggen i denna debatt. Jag har emellertid fått dem refererade för mig, och jag vill ta upp några synpunkter. Till herr Werner i Tyresö vill jag först säga att det givetvis inte är så att LO och TCO som helt stöder denna reform skulle vilja påtvinga sina medlemmar något slags skenreform. Genom en långvarig praktisk erfarenhet vet de ju att medbestämmandelagen kommer att ge arbetare och tjänstemän en ökad makt, tryggare arbetsvillkor, slagkraftigare fackliga organisationer och mera meningsfyllda jobb.

Det är ju detta som är innebörden av fredsplikten — en strejk skall utlysas i stadgeenlig ordning, och man skall respektera ingångna avtal. Möjligheterna att avskeda arbetare har redan nu klart inskränkts genom i första hand trygghetslagarna, och detta kommer att förstärkas genom de lagar vi nu diskuterar. Ett avskedande kan nu endast genomföras efter dom i arbetsdomstolen. Herr Fälldin har varit inne på att man skall komplettera medbestämmandelagen. Det finns en beklaglig tendens hos centern att tro sig begripa dessa frågor bättre än de fackliga organisationerna och spela deras roll åt dem. Men frågan om avtalsförbud har ju både LO och TCO entydigt gått emot. De vill inte ha ett avtalsförbud, utan de stöder helhjärtat den konstruktion som vi kommit överens med dem om. Detta är belagt, och då kan inte centern komma och påstå att man vet bättre vad dessa organisationer egentligen tycker.

Varför tror centern egentligen att arbetarna och tjänstemännen sluter sig samman i fackliga organisationer? Jo, därför att de endast med gemensam kraft kan hävda sina intressen mot arbetsgivaren. På väldigt många arbetsplatser finns det inte någon facklig klubb och inte något ombud utsett. Det råder olika förhållanden inom olika branscher och fack. Det är de fackliga organisationerna själva som väljer hur de finner det bäst att låta sig representeras på arbetsplatsen. Centerns förslag innebär att förhandlingsformerna skulle lagregleras. Men det behövs inga sådana pekpinnar åt de fackliga organisationerna. Värre är ju att denna centerns linje skulle direkt försvåra inflytandet för de anställda på många arbetsplatser. Man säger att det på små arbetsplatser finns en gemenskap. Säkert är det så på många håll, och där kommer man inte att ha några bekymmer. Men de små arbetsplatserna är inte så bra på alla håll som man litet romantiskt tycks tro. Lyssna på de regionala skyddsombuden, t.ex.! Jag har lyssnat till sådana. Jag har läst deras redogörelser. Det finns alltför många exempel på hur de regionala skyddsombuden, som har att se till de små arbetsplatserna, direkt hindras i sin verksamhet, hotas med att bli utkastade om de vågar föra fram kritik av arbetsmiljön. Inte sällan kan regionala skyddsombud få telefonsamtal från anställda som ber dem att komma på besök för att hjälpa till med att rätta till svåra arbetsmiljöproblem. Man ber skyddsombuden att inte berätta vem som har ringt — man är rädd om jobbet. Läs fackförbundstidningarna, tala med skyddsombuden! Jag generaliserar inte alls när det gäller småföretagen, men sådana exempel finns. Enskilda medlemmar av fackföreningen skulle alltså kunna vara utlämnade till godtycke om de inte kunde känna stödet av den samlade fackliga organisationen när det behövs. De som skulle drabbas skulle vara de anställda vid de arbetsplatser där de sämsta förutsättningarna finns för dem att förhandla på egen hand, där de är mest utsatta och kanske har en hård arbetsgivare. Det är där som centern i dag skulle kunna ställa facket utanför. Det är det Metallarbetaren menar med antifacklig lagstiftning. Till herr Bohman hinner jag bara säga en sak i detta inlägg. Jag skall återkomma sedan. Han återkom till svetsaren som skulle sova dåligt om natten. Jag tar upp det, eftersom det är ett betydande principiellt intresse inblandat. Så här sade herr Bohman i en mycket berömd intervju i Aftonbladet: ”Jag tror inte man vinner mycket på att låta en svetsare t.ex. delta i beslut som gäller företagets långsiktiga investeringsplaner. Han är inte skolad för så svåra uppgifter. Jag tror att han skulle sova illa om natten Så småningom återkom herr Bohman i tidningen Dagen och sade följande: ”Jag har vid ett tillfälle sagt att en svetsare skulle sova dåligt om natten om han — i egenskap av svetsare — skulle behöva fatta långsiktiga beslut, som gäller företagets långsiktiga investeringsverksamhet. Jag står fast vid detta. Han är inte utbildad för att fatta sådana beslut. Beslut skall ytterst vila på kunskaper och erfarenheter. —--- Jag menar alltså att de människor som har kunskaperna och bär ansvaret för framtiden skall fatta de viktiga och avgörande besluten.” Låt oss titta litet grand på vad det innebär. Vi har ett mycket konkret fall, nämligen Eriksberg, där det just var svetsarna — metallarbetarna - som gick fram och tog ansvaret, som belyste missförhållandena och som gjorde en fantastisk insats. — Vem har då kunskapen och erfarenheten? Om man kommer färsk, nyutexaminerad från en handelsskola, har man då den erfarenheten att man kan vara med och fatta de långsiktiga besluten? Och, vilket är ett vanligare fall: om man ärver någon miljon eller två, har man då genom någon egendomlig försyn just fått de kunskaper som behövs för att fatta de långsiktiga produktionsbesluten? Det är precis så som vårt ekonomiska system har fungerat. Har man ärvt en stor summa pengar som man satt in i ett företag, har man haft makten att fatta de långsiktiga besluten, och då har man genom denna egendomliga definition automatiskt också fått kunskaperna. Men om man jobbar på ett företag och har kamraternas förtroende och en långvarig praktisk erfarenhet, skulle man alltså inte ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter — då skulle man icke kunna bära ansvaret för framtiden. Det är detta som är principiellt intressant, för det speglar en avgörande skiljelinje i vår syn på människors möjligheter och ansvar. Vi tror på svetsarna, teknikerna, ingenjörerna och de andra tjänstemännen och vi tror att svenskt näringsliv blir väldigt mycket bättre, om man utnyttjar just deras kunskap och erfarenhet i de närliggande tingen men också i den långsiktiga planeringen, och där går skiljelinjen mot moderaterna.

Herr talman! Statsministern är naturligtvis ursäktad för att han inte kunnat delta här i kammaren medan han skött andra officiella plikter. Statsministern är också ursäktad för att det kan ha sina bekymmer att diskutera på grundval av andrahandskunskaper om vad som är sagt. Däremot tycker jag inte att statsministern är ursäktad, om han på grundval av omdömen i fackförbundsskrifter eller andra skrifter argumenterar mot vad vi har sagt och yrkat här i riksdagen. Det materialet finns ändå att läsa. Statsministern påstår att vi med de förslag som vi har lagt fram direkt skulle försvåra för de anställda i små företag. Låt mig då upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att det enligt min mening är självklart att de anställda och företagarna skall kunna fatta beslut, om de är ense. Det är lika självklart som att de anställda i varje situation skall kunna ta sin fackliga organisation till hjälp i de förhandlingar det gäller. Båda dessa rättigheter borde vara lika självklara. Hur statsministern och andra på denna grund kan säga att centerns förslag ställer facket utanför är obegripligt. Vi har ju i alla sammanhang pekat på det nödvändiga och självklara i att de anställda alltid kan ta facket till sin hjälp för att bedriva förhandlingarna. Klarar man inte detta på den lokala nivån, har man naturligtvis rätt att föra upp dem till centrala förhandlingar. Det kommer icke att vara möjligt att åstadkomma någon mytbildning på detta område. Det gäller helt enkelt i dessa förhandlingar att utnyttja det som arbetsmarknadsministern framhöll som viktigt, nämligen den kunskap och den erfarenhet som de direkt berörda på arbetsgolvet har, och det skall göras i inledningsskedet. Det är den kompletteringen som vi har velat göra. Nu säger statsministern att vi vill lagreglera förhandlingsskyldigheten. Ja, fram till dess att kollektivavtal är träffade på dessa områden gäller ramlagstiftningen om arbetsgivarnas primära förhandlingsskyldighet. Vad vi då säger är att i de företag där det icke finns klubb och där det icke finns lokalt ombud är det rimligt och självklart att förhandlingarna tas upp direkt med de anställda. Men återigen: Om de anställda vill koppla in sin fackliga organisation skall de givetvis ha rätt att göra det. Jag utfärdar ingen sanktion för alla småföretag.

Nog vill det till andra argument än sådana för att bevisa att vår inställning är felaktig. Sedan till avtalsförbud — det gäller de offentliganställda. Eftersom socialdemokrater och folkpartister är ense om detta vill jag ta fasta på vad Per Ahlmark sade i denna fråga: Vi slår klart fast, och det utvecklas i motivskrivningar, att de politiskt valda har det yttersta ansvaret för verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Detta föreställer jag mig att vi alla är ense om och att det också gäller för socialdemokratin. Jag säger att det väl vore värdefullt att låta det komma till uttryck i lagtexten, men då svarar man att det skulle vara att visa misstroende mot de fackliga organisationerna. Då frågar jag: Är det misstro mot de politiska partierna när vi i grundlag och i andra sammanhang lägger fast regler för vad som är politiskt möjligt? Det är väl i stället så att vi uppfattar det som något värdefullt att ha dessa regler att tillgå för vårt politiska handlande i en infekterad situation! Att i den infekterade situationen hålla på med att fastställa dessa regler är ju vad vi vill komma bort ifrån genom att ge ett ökat skydd åt de mänskliga frioch rättigheterna. Jag tycker det finns en klar parallell i grundsynen därvidlag, som gärna kunde få komma till uttryck också i det här sammanhanget.

Herr talman! Det var faktiskt första gången som Olof Palme citerade mig rätt när han talade om den där metallarbetaren. Jag vet inte hur många gånger jag under det senaste året har läst eller hört uttalanden av Olof Palme, där det varje gång har hetat: Gösta Bohman har sagt att en metallarbetare skulle sova dåligt om natten om han fick mer att säga till om på sin arbetsplats. Jag tycker det är utomordentligt svagt, herr statsminister, att när man apostroferar en motståndare så många gånger som Olof Palme gör och återger citatet så många gånger som han här gjort inte orka — eller inte kunna kosta på sig — att ta reda på vad motståndaren faktiskt har sagt och sedan polemisera mot vederbörande för det faktiskt sagda. Det gjorde herr Palme nu, och det var bra, men det är första gången som jag har hört herr Palme över huvud taget återge det här citatet riktigt. Tidigare har det varenda gång — för att använda herr Palmes eget älsklingsuttryck — varit fråga om en vrångbild av vad jag har stått för. Sedan till citatet! Uttalandet fälldes i samband med en diskussion om kunskapernas betydelse i företagen. Att utnyttja människors kunskaper och erfarenheter är ett av de syften som jag själv anser vara väsentliga då det gäller att bygga upp en gemenskapsanda på företagen, att ge medinflytande för de anställda och medverkan i företagsprocessen. Man kan kalla det för företagsdemokrati, men man kan också kalla det för en strävan att skapa solidaritet, att förstärka företaget, att låta arbetets ära och arbetets kunskaper verkligen komma till sin rätt på olika nivåer i företaget. Det är det man skall sikta på. Och när jag gjorde mitt uttalande syftade jag på att det för en svetsare måste vara mycket besvärligt att just i den egenskapen och med den bakgrunden fatta beslut om och ta ansvar för den långsiktiga investeringsverksamheten. Jag vet inte om herr Palme har klart för sig hur besvärligt och komplicerat det är att planera för ett företag och vad det kan kräva av insikter och vetande. Självfallet kan svetsaren som representant för sina kamrater på verkstadsgolvet sättas in i styrelsen för företaget och företräda kamraterna som människa — en klok karl med gott omdöme —- men kunskaperna om investeringsverksamhet saknas i hans egenskap just av svetsare och med den utbildning han har fått för den uppgiften. Jag skulle själv sova illa om natten om jag skulle gå ner på verkstadsgolvet och svetsa. Jag kan uträtta åtskilligt med mina händer, men svetsning — det skall jag gärna erkänna — klarar jag inte. Drar man ut konsekvenserna av herr Palmes anförande innebär det att man skulle kunna låta enbart folk med sådan här yrkesutbildning ta ansvar för ett företags långsiktiga investeringsverksamhet. Så handlar ingen. Man utnyttjar kunskaper för olika, speciella uppgifter där kunskaperna bäst kommer till sin rätt. Sedan drog Olof Palme plötsligt in ärvda pengar i bilden. Vad i all sin dar har det med det här att göra? Om någon har ärvt pengar och sätter in dem i ett företag så utgår jag ifrån att vederbörande är så förnuftig att han ser till att ha folk som kan sitt jobb på olika befattningar och olika nivåer inom företaget — att han litar på tekniker när det gäller tekniska frågor, litar på svetsare när det gäller svetsning och söker folk som kan investeringsproblem när det gäller att göra de långsiktiga investeringarna. Ytterst är det en fråga om kunskaper — och det är ingenting att flina åt, herr statsminister. Kunskaper är väsentliga inte bara på det politiska området utan också — inte minst — ute i företagen. För en stund sedan ringde det en damfrisörska hit till mig. Hon hade hört och sett herr Palme i Rapport och var djupt bekymrad: ”Har herr Palme ingen som helst förståelse för hur vi småföretag har det? Begriper inte landets statsminister”, sade hon, ”att vi är lika mycket beroende av de anställda som de anställda är beroende av oss i den typ av företag som jag driver — ett litet företag med ett antal hårfrisörskor?” Om inte hennes medarbetare sköter sina jobb så går hennes företag omkull. ”Jag är djupt oroad”, sade hon, ”över att landets statsminister inte förstår vad det betyder att sköta ett småföretag. Jag fick en känsla av” — jag citerar henne nu, men hon kan ha missförstått herr Palme — ”att herr Palme ansåg att vi småföretagare egentligen inte har något existensberättigande i det här samhället.” Hon var djupt bekymrad. Vad det är fråga om när det gäller de små företagen är att utnyttja den gemenskapsoch samarbetsanda som verkligen har utbildats i dessa företag, där det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan de människor som där arbetar. I den mån de behöver fackets stöd skall de självfallet få fackets stöd, men i den mån dessa medarbetare — tre, fyra eller fem — har god kontakt och gott samarbete med sin arbetsgivare skall man inte nödvändigtvis tvinga på dem representanter från facket. Facket behövs för att stärka den enskildes ställning, men när den enskilde anser att hans ställning är tillräckligt stark skall man inte tvinga på honom fackets företrädare. Detta kan få rakt motsatta effekter mot dem man eftersträvar och störa samarbetsoch gemenskapsandan i småföretagen. Jag tror att det var detta som den här hårfrisörskan syftade på i sin kritik av herr Palme.

Herr talman! Jag har ingen replik beträffande vad statsministern sade alldeles nyss men däremot rörande en fråga som herr Palme inte tog upp. Regeringens förslag handlar ju också om föreningsrätten. Sverige har som bekant en lagfäst föreningsrätt. Ändå är det inte ovanligt med övergrepp mot den rätten. Den som är syndikalist kan stängas ute från många byggjobb. Den som inte vill gå med i Handels får inte jobb i en Konsumaffär. En avgörande svaghet i det förslag som regeringen har lagt fram är att s.k. organisationsklausuler fortfarande blir tillåtna. Socialdemokraterna vill inte ens gå med på att utreda hur man här skall stärka föreningsfriheten. Organisationsklausuler med olika utformning finns i en del kollektivavtal och s.k. hängavtal. I några föreskrivs att arbetsgivarna bara får anställa medlemmar i en viss facklig organisation eller att alla anställda hos arbetsgivaren skall tillhöra denna organisation. I andra stadgas en viss tidsfrist — exempelvis två veckor från anställningsdagen — inom vilken nyanställda skall ha anslutit sig till en viss bestämd facklig organisation. I en tredje typ av klausuler förpliktas arbetsgivaren att vid nyanställning lämna företräde åt medlemmar av en viss facklig organisation. LO uppskattar antalet arbetare som omfattas av organisationsklausul till omkring 80 000. Organisationsklausulerna har kommit till som ett vapen mot konkurrerande fackliga organisationer. Risken är kanske att detta vapen med den nya lagen kan komma att användas flitigare än hittills. Folkpartiet är för starka fackliga organisationer. Men styrkan skall inte vinnas på bekostnad av grundläggande rättigheter. Att förvägra enskilda människor anställning enbart på grund av att de valt en viss facklig tillhörighet är ett övergrepp som vi inte bör acceptera. Håller statsministern med om den bedömningen?

Herr talman! Ja, det här sista kan jag väl bära. Jag har stått på en båt i Säveån och talat till jobbarna på SKF, och det var ett bra möte. Jag fick inte komma in en gång. Men det klarar nog de fackliga organisationerna av, för nu kan inte arbetsgivaren ensam bestämma längre. Till herr Fälldin vill jag bara säga att det är ju ändå en väsentlig skillnad mellan våra ståndpunkter, för i centerns motion nr 2430 står det: ”Enligt vår mening måste klart slås fast att även om arbetstagarna på goda grunder vill ha medbestämmande i en fråga, måste deras intresse alltid stå tillbaka, om man kommer i konflikt med den politiska beslutsordningen. Det är otänkbart att genom medbestämmandeavtal ge arbetstagarna direkt inflytande i frågor som ytterst påverkar t.ex. behovet att beskatta medborgarna. Beslut om bemanningsplaner, personaltäthet och liknande måste därför reservationslöst ankomma på det politiska beslutsområdet.” Det ligger alltså en mycket klar principskillnad i synsätt här — en oerhörd snävhet mot de fackliga organisationerna som vi inte godtar. Herr Bohman kanske jag skall tycka synd om. Jag förmodar att hans minuter på något sätt är dyrbara, för han har få — och då ägnar han en mycket stor del av tiden åt att redovisa ett telefonsamtal med en säkerligen mycket förträfflig damfrisörska! Nu har jag kontrollerat att i inslaget med mitt anförande i Rapport och Dagens eko fanns inte ett ord om småföretagarna, så det kan inte vara det. Då frågar jag mig: Varför gjorde herr Bohman detta långa referat av ett samtal? Var det för att han tycker så? Vad jag har sagt är att en demokratisering av arbetslivet är ett positivt intresse även för de mindre företagen. Det är så vi skall tala. Men herr Bohman gör på två sätt. Det ena är att han säger: Vi är med på alla lagar. Det andra är att han sedan reser ut till sina anhängare ute i landet och säger: Här håller något förskräckligt på att hända. Sedan har vi haft denna företagaraktion, där en stor mängd moderata riksdagsmän var med och där man direkt sade att nu skall förslaget om medbestämmanderätt omarbetas och en översyn göras av Åman lagarna osv. Spetsen i hela den propagandan var med andra ord riktad mot denna demokratisering av arbetslivet. Jag har läst flera artiklar där herr Bohman spelade med, men här i riksdagen är han mera försiktig och för inte ens fram synpunkterna själv utan säger i stället att det är en hårfrisörska som har ringt och sagt att hon är orolig. Men säg då till henne, herr Bohman, vad som är riktigt, nämligen att dessa lagar kommer inte att innebära några svårigheter för henne. De kan bara innebära att man får bättre gemenskap på hennes arbetsplats. I stället för att springa här som skickebud kunde herr Bohman ha gjort en insats för demokratin! Men icke så. Och så detta med metallarbetaren. Det är oerhört avslöjande. Därför tar jag upp den saken. Jag har beslutat mig för att citera herr Bohman rätt, för det är mera slagkraftigt att citera herr Bohman ord för ord, som jag gjorde i eftermiddags och som jag har gjort i ett tidigare tal i Folkets hus. Då blir det nämligen bara värre; jag skulle knappast kunna hitta på så bra exempel på herr Bohmans uppfattning som de han själv redovisat. Och så kommer denna fantastiska och så avslöjande fråga: Vad har ärvda pengar med detta att göra? Jo, hela det problem vi i dag diskuterar är ju detta, att hittills har det varit äganderätten till kapital som har varit bestämmande för företagens långsiktiga planering. Kapitalägarna har säkert skaffat sig kloka experter. Det måste alla göra. Men de har haft den yttersta bestämmanderätten. Nu för vi fram förslaget att även de som satsar sitt arbete skall ha bestämmanderätt, att arbetet skall ge rätt till bestämmande. Men då börjar plötsligt herr Bohman bli orolig och säga, att då kommer svetsarna att sova dåligt om natten. Men herr Bohman har aldrig stått här i kammaren och sagt att nu sover kapitalägarna dåligt om natten därför att de har ansvar för företagens planering. Det har nämligen legat i själva det kapitalistiska systemet. Här är det alltså en avgrund som öppnar sig, när det visar sig att herr Bohman inte har förstått vad det egentligen är fråga om, nämligen en utjämning mellan arbete och kapital till en ökad demokrati — och även, för all del, en maktförskjutning till arbetets förmån. Men det trodde jag att vi var i rimlig grad överens om. Och här visar nu herr Bohman att han inte vet vad det har varit fråga om över huvud taget. Så en sak till, och den tar jag som ett nödtvunget renhållningsjobb. Herr Bohman har nu och tidigare fört Kurt Nordgrens namn på tal och även nämnt socialdemokraterna i arbetsrättskommittén, men de tycker som vi. Och herr Bohman hängde på Kurt Nordgren alla vackra epitet som brukar ges socialdemokrater som inte finns bland oss längre. Han var ärlig och hederlig och allt möjligt — som, eo ipso, vi tveksamlingen är. Jag upprörs över sådant. Kurt Nordgren var min vän. Vi reste mycket tillsammans. Jag samarbetade med honom och vet hur han tänkte. Han jobbade oerhört hårt i arbetsrättskommittén och prövade var möjligheterna till enighet fanns. Han dukade under i en svår sjukdom innan det arbetet var färdigt. Förslaget har sedan ändrats därför att löntagarorganisationerna och många andra under remissen kom med ändringsförslag, så som alltid händer under en frågas utveckling. Men dessutom finns det ju sådana väsentliga skiljelinjer också i detta arbetsrättskommitténs förslag. De drömde aldrig om att fortfarande låta § 32 gälla för företag med mindre än tio anställda. De drömde inte om att snäva in den allmänna rätten till information, de ville inte begränsa rätten till kollektivavtal till arbetsledningsfrågor utan ville ha med företagsledningsfrågor. Följde man moderaternas nuvarande linje, skulle § 32 råda som förut på ungefär hälften av landets arbetsplatser, dvs. på arbetsplatser med mindre än tio anställda. Och på alla andra skulle man inte få lägga sig i företagsledningsfrågor. Så säger man: Vi tycker ju precis som Kurt Nordgren. För Kurt Nordgren finns inte bland oss längre och kan inte försvara sig.

Jag reagerar starkt känslomässigt mot den typen av argumentation, av användningen av människor som inte finns bland oss längre, och jag har funnit det angeläget att med skärpa redovisa denna inställning.

Herr talman! Vad vi slår fast när det gäller den offentligrättsliga delen i vår partimotion och i reservationen är att verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet skall avgöras genom politiska beslut. Det är vår uppfattning att det är klokt att nu sätta dessa gränser och låta det komma till uttryck i lagtext och inte vänta med den avgränsningen tills vi kanske hamnat i en infekterad situation. Det är värt att notera att statsministern nu inte återkommer till påståendet att de anställda i de små företagen genom centerns förslag skulle komma i en sämre ställning än de som är anställda i de större företagen, och det är värt att lägga märke till att statsministern inte heller återkommer till påståendet att centerns förslag skulle betyda att de fackliga organisationerna skulle ställas åt sidan. Det är alltså värt att konstatera att den mytbildning i det här avseendet som man försökt sig på inte kan fortsätta. Och det är ett bra resultat av denna debatt. Det är också bra, herr talman, att huvudlinjerna i denna lagstiftning antas under stor enighet. Att vänsterpartiet kommunisterna avviker från enigheten här i riksdagen i grundläggande avseenden är enligt min mening inte överraskande.

Herr talman! Först några ord beträffande telefonsamtalet. Jag har av förklarliga skäl inte sett statsministern i Rapport, men jag skall ge statsministern telefonnumret till den här damen, så får herr Palme ringa till henne själv. Herr Palme trodde tydligen inte på min uppgift om telefonsamtalet. Herr Palme säger att jag står här i kammaren och deklarerar en uppfattning i de företagsdemokratiska frågorna och då det gäller arbetsrättskommittén, men att jag sedan far runt om i landet och säger helt andra saker. Och så fick jag plötsligt ansvaret för det som sagts på småföretagarmötet i Jönköping. Jag tycker det vore bättre om herr Palme försökte — jag säger det än en gång — återge vad jag sagt och anklaga mig för vad jag gjort än att beskylla mig för saker jag inte gjort. Det skulle hedra statsministern om han övergick till att syssla med sådant. Jag tycker att det på något sätt är otäckt när Sveriges statsminister står i talarstolen och moraliserar i ogjort väder på det sätt statsministern är specialist på att göra.

Jag kan inte finna att det kan läggas mig till last att jag påminde om ett sådant obestridligt faktum. Och att jag hänvisat till arbetsrättskommitténs förslag beror på att statsministern i debatt efter debatt brukar anklaga oss för att ha en reaktionär grundsyn i arbetsrättsfrågorna. Om vi är reaktionära, då var också arbetsrättskommitténs majoritet reaktionär, och det menar jag att den inte var. Tvärtom. Det var ett klokt och balanserat förslag som arbetsrättskommittén utarbetade, och det står jag för. Därför faller herr Palmes anklagelser platt till marken. När man moraliserar på det sätt som statsministern gjort finns det anledning att påminna om att så sent som i går åberopades i den här kammaren en annan person, som inte längre finns i livet, nämligen Gösta Bagge. Det var en av statsrådets egna kollegor som gjorde detta. Men då man åberopade Bagge var det inte för att berömma honom eller för att redovisa fakta, utan för att förklena honom och för att åstadkomma ett negativt intryck. I mitt fall var det tvärtom; jag uttalade mig i berömmande syfte. Jag tycker att det var ett klokt förslag arbetsrättskommittén kom med. Det var så klokt att vi till 90 96 kunde ansluta oss till det. Herr Palmes tolkning vad vårt förslag innebär och i vilka punkter det skulle avvika från arbetsrättskommitténs förslag var i allt väsentligt felaktig.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin lever möjligen under illusionen att om jag i mina korta repliker inte hinner ta upp en av hans synpunkter så är därmed hans synpunkt riktig. Jag tvingas, med beklagande möjligen, att ta honom ur den villfarelsen. Jag vidhåller vad jag tidigare sagt om småföretagen. På varje arbetsplats sker dagligen kontakter mellan arbetsgivaren och de anställda. Finns det fackklubb eller utsett fackligt ombud så sker kontakten oftast den vägen, men naturliga kontakter äger rum också med övriga anställda. På arbetsplatser där utsett ombud saknas eller där fackklubb inte finns kan kontakten tas via den avdelning i vilken de anställda är medlemmar. Förhandlingar i samband med viktigare förändringar skall enligt lagförslaget upptas med den lokala fackliga organisationen. Hur detta sker lägger vi oss inte i — det kan vara med fackklubben, det kan vara med en avdelningsrepresentant, det kan vara med ett på arbetsplatsen utsett ombud och det kan vara direkt med medlemmarna på arbetsplatsen. Vi vill inte lagreglera sådana saker, utan det är fråga om praktiskt arbete, om utformade arbetsregler, om uppbyggda förhandlingssystem. Men centern vill lagreglera detta, och det är allvarligt. Det innebär att man drar upp en klyfta mellan hur medlemmarna i en organisation valt att hantera det här arbetet och vad lagstiftaren tycker. Det har ingen kommit på tanken att göra när det gäller de förhandlingar som regelmässigt äger rum om löner och allmänna anställningsvillkor, och det borde inte förekomma på det här området heller. Här är det fråga om respekten för den fackliga organisationen. Dessutom — och det var därför jag drog upp de erfarenheter vi har av regionala skyddsombud =— vill vi inte komma i den situationen, som dess värre kan inträffa — ta nu inte det här som något generellt fördömande av landets småföretagare — att arbetsgivaren säger till fackets representant: Du har inget här att göra. Jag har lagen på min sida. Mina anställda är överens med mig. Men att man blivit överens beror kanske på att de anställda är rädda och inte vågar annat. Tyvärr förekommer sådant ännu i dagens Sverige, men jag hoppas att det inte skall göra det länge till. Det är på bl.a. två punkter som centern och socialdemokraterna har skilda uppfattningar. Vi värnar om respekten för de fackliga organisationerna att organisera sitt arbete som de vill och inte reglera det med lagar, som centern vill. Den andra punkten gäller den sociala verkligheten, där de mest utsatta människorna kanske allra bäst behöver fackets stöd. Jag vill inte att någon mytbildning skall kvarstå om att vi på denna punkt inte har en från centern helt avvikande ståndpunkt. Om herr Bohman vill veta vad socialdemokraterna i arbetsrättskommittén tycker så kan han läsa deras särskilda yttrande. Kommitténs uppfattning är helt i linje med löntagarnas. Herr Bohman sade att allt det jag anförde om var arbetsrättskommittén står och var moderaterna står var felaktigt. Visserligen var det en tid sedan jag läste utlåtandet, men jag kan inte erinra mig att det någonstans står att kommittén har föreslagit att alla företag med mindre än tio anställda skall undantas. Om riksdagen följde moderaternas förslag skulle det betyda att de anställda vid hälften av landets arbetsplatser fick leva kvar under § 32. Jag kan inte finna att arbetsrättskommittén har föreslagit det. Om herr Bohman beskyller mig för att inte tala sanning, så kanske han — om han inte har någon replik kvar — i något annat sammanhang kan klarlägga att arbetsrättskommittén har skrivit det han påstår. Om Kurt Nordgren har jag sagt det jag behöver säga. Det är möjligt att någon av mina kolleger har yttrat sig kritiskt om Gösta Bagge eller citerat honom, och det är väl inget fel med det. Det vore rent av bättre om också moderaterna gjorde på det sättet. Efter att genom åren ha hört alla dessa citat skulle jag vilja göra en travestering av vad generalen Custer vid Little Big Horn sade: De enda goda socialdemokraterna tycks vara de som inte längre finns bland oss. Det vore skönt om herr Bohman slutade med den trafiken.

Det är ju inte så att det blir en skärpt fredsplikt, minskad strejkrätt och allt annat han talar om. Jag tror det är riktigt att säga att Sverige icke mer kommer att bli detsamma fr.o.m. den dag då denna lag har trätt i kraft. Det kommer att bli ett bättre land för arbetarna och tjänstemännen, men reformen kommer också att bli till fördel för den långsiktiga utvecklingen i samhället och näringslivet. Det är detta bättre samhälle som vi i dag kan göra en betydelsefull insats för att skapa.

Herr talman! När vi i dag behandlar regeringens förslag om demokratin på arbetsplatsen läggs inte slutstenen i det arbetsrättsliga bygge som pågått sedan en tid tillbaka. Men den mest betydelsefulla och den mest omfattande delen av arbetsrätten blir med det lagverk som vi i dag skall anta färdig. Denna lagstiftning skall ses tillsammans med hela den rad av övriga lagar på arbetsmarknaden som under de senaste åren tillkommit. Trygghetslagarna, lagarna om studieledighet för de anställda, styrelserepresentation för de anställda, den kommande arbetsmiljölagen — allt detta sammantaget kommer att avgöra innehållet i arbetslivet i morgon och ge arbetstagarna ett medbestämmande som de fackliga organisationerna krävt. Det är egentligen inte så anmärkningsvärt att arbetsgivarna och de borgerliga partierna inte är med på noterna när det socialdemokratiska partiet tillsammans med de fackliga organisationerna vill genomföra denna demokratiseringsprocess. Man skall ha klart för sig att det här handlar om reella och — framför allt när det gäller arbetsgivarsidan — naturligen starka motsättningar. Det var också något som upplevdes mycket starkt i arbetsrättskommittén och som hela utredningsarbetet präglades av. — Detta sagt med anledning av den diskussion som nyss förevarit här. Någon enighet i de principiella frågorna förelåg aldrig i kommittén. Detta stod hela tiden klart för löntagarrepresentanterna och socialdemokraterna i kommittén. Dessa hade en helt annan uppfattning om räckvidden av § 32-reformen än arbetsgivarna och de borgerliga företrädarna. Att påstå något annat är fel. Ett ökat inflytande för de anställda över deras egna arbetsvillkor kan inte uppnås med mindre än att den andra partens inflytande begränsas. Att man på arbetsgivarsidan inte gillar denna begränsning är ganska självklart. Det är även helt som man kunde vänta sig att också moderaterna och centern faller in i den kören. När det t.ex. gäller moderaternas partimotion är likheterna med Svenska arbetsgivareföreningens remissyttrande alltför påfallande för att vara en tillfällighet. Denna reformering av arbetslivet, den demokratisering av detta som den nya lagen innebär, träffar ju själva hjärtpunkten i Arbetsgivareföreningens ideologi —- makten över de resurser som vi alla tillsammans skapat. Debatten om arbetslivets villkor har under större delen av 1960-talet och hela 1970-talet varit den stora frågan för de fackliga organisationerna. Den proposition som vi i dag diskuterar bärs upp av starka fackliga krav. Inom LO och TCO formulerade man i början på 1970-talet de krav som nu förverkligas. Det är en stark löntagaropinion bakom kraven på förändringarna i arbetslivet. Det är krav som har diskuterats på förbundskongresser, på LO:s kongresser, på TCO:s kongresser och som diskuterats ute på arbetsplatserna. Bara i de rådslag som föregick arbetet med propositionen deltog i runda tal 200 000 löntagare organiserade i LO och TCO. Propositionen präglas också i stora stycken av de synpunkter som framfördes vid dessa rådslag — synpunkter som både LO och TCO står bakom. Det kan finnas skäl att här betona den fackliga enigheten i de här frågorna. Av de många ändringsförslag som de borgerliga partierna har beträffande den föreslagna lagstiftningen vill jag här bara ta upp en enda fråga, nämligen den s.k. 200-kronorsregeln. Departementschefen föreslår att denna regel skall kvarstå i lagstiftningen. De borgerliga partierna har enats om att yrka avslag på propositionen i denna del och föreslagit att regeln avskaffas helt. Detta innebär att det tak, den högsta gräns för det personliga skadeståndet, som i dag finns försvinner. Det borgerliga förslaget innebär att arbetsdomstolen skall ha frihet att själv bestämma skadeståndets storlek. Inte ens lagrådet, som har yttrat sig över propositionen, ville gå så långt. Lagrådet ville införa ett högre maximum, nämligen 600 kr. Låt mig först konstatera att de stora löntagarorganisationerna har tillstyrkt regeringens förslag om ett bibehållande av 200 kronorsregeln. Det var också ett starkt krav från rådslagsgrupperna. Detta har man gjort därför att man inte tror att höga skadestånd är den rätta lösningen på problemet med de vilda strejkerna. Det gäller i stället, som det också framhålls i den socialdemokratiska reservationen, att undanröja orsakerna till konflikten. Låt mig sedan konstatera att de borgerliga partierna här går längre än vad riksdagen gjorde när den antog kollektivavtalslagen 1928. Inte ens den borgerliga majoriteten i 1928 års riksdag, som förvisso inte på det här området kännetecknades av någon progressiv inställning, ville införa ett obegränsat skadestånd vid kollektivavtalsbrott utan begränsade detta till 200 kr. Sveriges löntagare har all anledning att lägga de borgerligas agerande i denna fråga på minnet. I debatten som förts kring propositionen har också från vänsterpartiet kommunisterna och andra vänsterpartiers sidor påståtts att arbetsgivaren får det lättare att avskeda arbetstagare som deltar i s.k. vilda strejker. Men det är lögn. Det kan varje intresserad övertyga sig om genom att slå upp de aktuella sidorna i propositionen. Det är några saker som man måste hålla i minnet när man diskuterar dessa frågor. Innan vi fick lagstiftningen om anställningsskydd för några år sedan hade arbetsgivaren en i princip fri uppsägningsrätt vilket innebar att det inte fanns något hinder mot avskedande vid vilda strejker. Vi vet inte i vilken utsträckning avskedande förekom vid vilda strejker innan vi fick anställningsskyddslagen, vi vet bara art det förekom. Anställningsskyddslagen inskränkte betydligt arbetsgivarens rätt när det gällde att säga upp och avskeda sin arbetskraft. I det lagförslag som vi nu diskuterar har departementschefen ytterligare inskränkt möjligheten för arbetsgivaren att använda sig av avsked eller uppsägning vid arbetstagares deltagande i olovlig konflikt. Det kan alltså konstateras att medbestämmandelagens regler om avskedande eller uppsägning vid en vild strejk är bättre ur arbetstagarsynpunkt än de regler som gäller i dag. När det gäller frågan om sympatiåtgärder till förmån för konflikter med utländsk bakgrund har jag tillsammans med ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter i en motion yrkat att riksdagen skall uttala att medbestämmandelagen inte är avsedd att hindra sådana sympatiåtgärder. Bakgrunden till motionen är åtgärder som riktar sig mot fartyg med bekvämlighetsflagg eller mot multinationella företag. Det får antas att sympatiåtgärder i konflikter med utländsk bakgrund kommer att bli mera vanliga i framtiden. Detta har sin grund inte minst i det förhållandet att de fackliga organisationerna på senare tid alltmera energiskt börjat försöka komma till rätta med de problem som den snabba tillväxten av multinationella företag har medfört. Det är inte ovanligt att ett multinationellt företag som har en konflikt i ett visst land flyttar över större delen eller kanske hela produktionen från det landet till ett annat land och på så sätt gör konflikten i ursprungslandet verkningslös. Rättsläget i fråga om sådana sympatiaktioner är i vårt land oklart. Vår motion syftar till att åstadkomma klarhet på detta område. Lagtexten i lagen om medbestämmande i arbetslivet berör inte särskilt arbetskonflikter som har sin bakgrund i förhållandena i i andra länder. Departementschefen framhåller följande i motiven till lagen: ”Jag finner helt naturligt att svenska arbetstagarorganisationer inte skall vara förhindrade att delta i internationellt organiserade sympatiåtgärder till stöd för broderorganisationer utomlands eller för att uttrycka solidaritet med dem som utsätts för politiskt förtryck eller eljest är i behov av internationellt stöd. Begär i sådana sammanhang en facklig international att dess svenska medlemsorganisation skall ansluta sig till en internationell aktion kan det inte vara rimligt att resa rättsliga hinder häremot.” Lagrådet uttalade vid sin granskning av lagen att sympatiåtgärd till stöd för utländsk part skulle i princip vara ”tillåten endast under förutsättning att den i utlandet vidtagna primära stridsåtgärden är lovlig”. Man kunde dock bortse från ”sådana förbud mot stridsåtgärder i den främmande staten som står i uppenbar strid emot grunderna för rättsordningen i vårt land”. När det gäller fackliga sympatiåtgärder som rör multinationella företag är det mycket viktigt att de svenska organisationernas handlingsmöjligheter inte blir beskurna. Det är i många fall olämpligt att lovligheten av en sympatiåtgärd i Sverige görs beroende av lovligheten av en primäråtgärd i utlandet. Det är ofta svårt och inte sällan omöjligt att säkert fastställa vad som är lovligt när det gäller en sådan primär åtgärd. Om lagrådets mening fick bli bestämmande skulle svenska fackförbund ofta vara hindrade att vidta sympatiåtgärder till förmån för utländsk part. I inrikesutskottets skrivning förklaras att det finns handlingsutrymme för de svenska organisationerna när det gäller rätten att delta i sympatiåtgärder till förmån för utländsk konflikt. Utskottet anför: ”Utan tvivel ger också medbestämmandelagen ett sådant utrymme.” Utskottets uttalande innebär att lagrådets yttrande om att sympatiåtgärd skulle vara tillåten bara under förutsättning att den i utlandet vidtagna primära stridsåtgärden är lovlig har därmed underkänts. Det är viktigt att i dag klargöra detta för att göra det möjligt för arbetsdomstolen att rätt tolka lagen på denna punkt. Annars skulle svenska fackliga organisationers möjligheter att vidta sympatiåtgärder starkt försvåras, kanske omöjliggöras. Jag vill alltså slå fast att departementschefens och inrikesutskottets uttalanden sammanfaller och innebär att de förfaranden som omnämns i vår motion är klart rättsenliga. Det är viktigt att få det bekräftat på detta sätt. Herr talman! Jag skulle i det här sammanhanget också vilja ta upp en annan kritisk synpunkt som blivit framförd i de borgerliga partiernas motioner ibland direkt, ibland mera inlindad, nämligen den att en ökad möjlighet för de anställda till medbestämmande i beslut som påverkar arbetsvillkoren måste innebära en ökad byråkratisering och därmed försämrad effektivitet. Det kan över huvud taget ifrågasättas om dagens arbetsorganisation fungerar så obyråkratiskt som man ofta gör gällande. En arbetsorganisation som bygger på deltagande i beslutsfattandet från både anställda och arbetsgivare och som helt anpassar sig till detta förhållande kan t.o.m. komma att fungera mindre byråkratiskt än dagens arbetsorganisationer. En av huvudlinjerna i kritiken mot den nya arbetsrätten från arbetsgivarnas och de borgerligas sida är att det ökade inflytandet för de an ställda kommer att hämma effektivitet och produktion. Det nuvarande styrelsesättet för företagen förutsätts vara det överlägset mest produktiva. De anställda skulle genom att skaffa sig inflytande bara försvåra produktionstillväxten. Det gradvis ökande inflytandet för de anställda skulle således åtföljas av en stagnerande eller sjunkande levnadsstandard. Företag skulle förlora sin konkurrenskraft, de skulle få inskränka driften eller t.o.m. upphöra helt och hållet. De anställdas glädje över sitt nyvunna inflytande skulle snart nog förbytas i en förbittring över att ha förlorat sina anställningar. Detta är en nidbild. Den har inte mer med verkligheten att göra än påståendet före den politiska demokratins genombrott att en lika rösträtt skulle innebära att de egendomslösa medborgarna skulle fatta beslut om att fördela samhällets tillgångar mellan sig varefter ett utarmat samhälle skulle återstå för de medborgare som så grovt missbrukat sina nyvunna politiska rättigheter. Samhället blev inte svagare därför att medborgarna fick rätt att besluta i sina egna angelägenheter. Det är inte heller meningen att företagen skall bli svagare eller myndigheterna mindre effektiva därför att de anställda får ett större inflytande över de villkor som arbetet bedrivs under. De anställda och deras organisationer har ett klart intresse av starka effektiva företag och av en offentlig verksamhet som på ett ändamålsenligt sätt betjänar medborgarna. De anställda och deras organisationer är inte likgiltiga för om produktionen upprätthålls eller inte och de är också på det klara med att ingen annan väg till en högre levnadsstandard finns än genom upprätthållande av ett näringsliv som kan bereda full sysselsättning. Med antagande av lagen om medbestämmande i arbetslivet är vägen mot ekonomisk demokrati beträdd. Där ges ingen återvändo så länge vårt land har en politisk och social demokrati. Medbestämmande i kraft av det egna arbetet utgör den ekonomiska demokratins bas. Det är därför ett historiskt steg som i dag tas när riksdagen antar den nya lagstiftningen.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stockholm säger att det redan från början var stora motsättningar inom arbetsrättskommittén.

Om det fanns motsättningar — och om det kan jag inte vittna här — kom dessa i varje fall inte fram enligt vad jag kan minnas. Jag begärde emellertid ordet närmast med anledning av arbetsrättskommitténs förslag om slopandet av 200-kronorsregeln. Departementschefen har ju med hänsyn till remissyttrandena föreslagit att denna skall bibehållas. Samtliga borgerliga partier har motionerat om att den skall slopas, och utskottet har också föreslagit detta. Jag vill framhålla vad utskottet i det sammanhanget skriver, nämligen att ett slopande skulle innebära att skadeståndssanktionerna bättre kan anpassas till den allmänna rättsuppfattningen och till penningvärdet. Utskottet vill därvid särskilt understryka att detta inte innebär något förord för att skadeståndsbeloppen generellt skall höjas, utan de bör även i framtiden hållas på en rimlig nivå.

Herr talman! Jag vill inte ifrågasätta herr Oskarsons minnesbilder i samband med arbetsrättskommitténs sammanträden i Sollefteå, Härnösand eller på andra orter. Om man emellertid går tillbaka till LO:s och TCO:s kongresskrifter där de ursprungliga kraven framfördes kan man mycket lätt konstatera att dessa krav gick längre än de förslag som arbetsrättskommittén slutligen stannade för. Det var heller inte möjligt för dem som representerade löntagarorganisationerna att gå på någon annan linje än den som var fastslagen på organisationernas kongresser. När det gäller 200-kronorsregeln vill jag bara slå fast två saker. Det ena är att arbetsdomstolen ensam får rätt att bestämma skadeståndet även om det finns skrivningar som säger att man skall visa moderation i vissa lägen. Det andra är att inte ens 1928 års riksdag som hade borgerlig majoritet ville gå så långt att man ville införa ett obegränsat skadestånd. Frågan huruvida man skulle ha ett skadestånd som var obegränsat eller ett som var maximerat till ett visst belopp var som herr Oskarson säkert vet en av de stora debattfrågorna vid 1928 års riksdag när man antog kollektivavtalslagen. Ett skadeståndsbelopp på 200 kr. utgjorde därvid faktiskt en kompromiss mellan socialdemokraternas förslag om 50 kr. och de borgerligas förslag om högre belopp.

Herr talman! Den formella anledning jag skulle kunna åberopa för att ta till orda i debattens slutskede är att jag finns med som motionär på en del av de motioner som väcktes i anslutning till den nu aktuella propositionen.

Jag har som egen företagare haft möjlighet att tala med löntagarna, som statsministern sade, och inte bara till och om dem. Inte bara med egna medarbetare på företaget utan också med fackliga företrädare i både lokala och centrala sammanhang. Det känns därför viktigt att redan inledningsvis få bekräfta att det, trots att många reservationer är fogade till det här betänkandet, råder en mycket stor enighet om syftet med den här reformen -— i varje fall så långt det gäller den ram som arbetsrättskommitténs majoritet drog upp. Jag såg i en artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter en beskrivning av en debatt som tydligen hölls i går med deltagande av representanter från både en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation. Rubriken över artikeln säger: ”Oroande enighet — bråk behövs.” Jag gör förmodligen en del av mina meningsmotståndare besvikna om inte jag heller tycker att bråk behövs i det här sammanhanget.

Det har också från den här talarstolen av flera uttalats stort förtroende för arbetsmarknadsparternas möjligheter att fylla den här sannerligen ansvarsfyllda uppgiften.

Det är emellertid så att verkligheten sätter sina egna, många gånger mycket bestämda gränser för vad som är möjligt att uppnå av allt det som man kan tycka vara önskvärt att åstadkomma. Låt mig bara peka på att vårt näringslivs internationella konkurrenskraft sätter klara gränser för vad vi kan tillåta oss i fråga om produktionsoch produktivitetsutveckling gentemot våra handelspartners. Det är emellertid inte, herr talman, de närmast liggande frågorna, de som berör förhållandena på arbetsplatsen och personalpolitiken, som jag tror kommer att vålla de stora svårigheterna för arbetsmarknadsparterna att avtalskodifiera. Här har man ju i många fall hunnit så pass långt redan nu att lagen väl närmast bekräftar existerande förhållanden. Nej, det är de mera långsiktiga perspektiven som kan väcka en viss oro. Men jag vill inte spekulera över dem nu, även om det i och för sig finns en hel del uttalanden från politiskt och fackligt håll som indikerar, att man på sikt kan ha för avsikt att den här vägen införa ett helt nytt ekonomiskt system. Jag vill i stället i det här sammanhanget citera en liten passus ur LO:s svar i remissen på arbetsrättskommitténs förslag. Man säger där bl.a.: ”Fackföreningsrörelsen har i praktisk handling visat sin vilja till solidaritet och ett brett samhällsansvar.

Det är så — och det kanske kan finnas anledning att erinra kamraterna här i riksdagen om det — att det i näringslivet, ute i företagen, inte finns något utrymme för att skilja sig från frågor med hjälp av ”välvilliga skrivningar” utan att man där är nödsakad att ta ställning för eller emot. Där äger orden att ditt tal skall vara ja, ja och nej, nej verkligen relevans. Nu har vi ju en god Saltsjöbadstradition här i landet, en tradition som förpliktar — inte för sin egen skull utan på grund av det faktiska förhållandet att systemet har lett till resultat som omvärlden avundas OSS. Men, herr talman, jag kan se svårigheter på det fackliga området i långt större utsträckning än på arbetsgivarområdet när det gäller att medverka till de smidiga lösningar som utskottet förutsätter att man skall lyckas med. Det måste ju nämligen ibland innebära att man tvingas pruta på vad lagen optimalt ger möjlighet till.

Av sina medlemmar kan han då få höra — och det kommer väl att bli mera aktuellt efter lagens ikraftträdande: Här har vi nu kämpat oss till lagliga möjligheter att vara med och besluta, och så kommer du och tycker att vi skall avhända oss en del av den rätten. Sådana situationer kommer säkerligen att uppstå och ställa utomordentligt stora krav på både civilkurage och kunskaper hos fackets företrädare. Ett annat alltid aktuellt problem, herr talman, sammanhänger med att näringslivet också är underkastat förändringens lag. Det sker ständiga förändringar, såväl inom företagen som mellan företagen. Det betyder att man måste kunna acceptera förändringar, vilket kanske inte är så svårt i teorin. Det är inte så märkvärdigt att stå i en talarstol, här eller på andra ställen, och tala om att man har klart för sig att så måste ske. Det går t.o.m. att sitta med i en koncernföretagsnämnd och där medverka i beslut om att en viss produktionsenhet måste läggas ner, eftersom marknaden inte längre vill ta emot de produkter man tillverkar. Men erfarenheterna har ju, bl.a. på senaste tid, visat att det är väsentligt svårare att sedan få kamraterna på den aktuella arbetsplatsen att inse att det är just den arbetsplatsen som måste läggas ner och att det är deras arbeten som försvinner. Det är sannerligen inte bara angenäma beslut som väntar de fackliga företrädarna i framtiden, utan även en del ytterst oangenäma. I fortsättningen blir det kanske dessutom något svårare att skylla besvärligheterna på de motsträviga arbetsgivarna. Herr talman! Jag ser i de reservationer som har fogats till utskottsbetänkandet, och som bär moderata namn, uppriktiga försök att göra den här nya lagen bättre ägnad att redan från början omsättas i praktiska avtal, dvs. att fylla ramarna med ett innehåll som är förenligt med effektivitet och smidighet i beslutsfattandet hos företagen. Statsministern sade i slutet av sitt anförande att Sverige inte kommer att bli detsamma efter det att riksdagen har fattat beslutet om den nya medbestämmandelagen. Jag är emellertid inte alldeles övertygad om att skillnaden kommer att bli särskilt stor, i varje fall inte till en början. Men jag skulle kanske, herr talman — om jag får lov att ta kammarens tid i anspråk ytterligare någon minut — ändå spontant vilja försöka redovisa hur livet gestaltar sig ute i ett företag i dag. Jag har nämligen en något besvärande känsla av att även här i kammaren mycket som sägs i god avsikt är baserat på en i varje fall inte särskilt stor personlig kunskap om hur det fungerar ute i arbetslivet. Jag skall inte gå in på den lilla dispyten mellan statsministern och Gösta Bohman om svetsaren som inte sov om natten, men jag kanske kan få berätta följande episod för kammaren som belyser litet av den problematiken. För ett par år sedan, vid ewt tillfälle när det blåste motvind — konjunkturen var dålig och företagets resultat var inte vad man hade hoppats på — redovisade jag detta i vår företagsnämnd. Dagen därpå fick jag veta att en av de kvinnliga ledamöterna inte hade sovit särskilt mycket den natten utan legat och gråtit. Hon hade fått den uppfattningen att nu var det verkligt illa ställt med företaget och att nog både det ena och det andra kunde hända, och hon kände starkt sitt ansvar inför arbetskamraterna. Däremot var hennes förmåga att bedöma konsekvenserna av den lämnade informationen, naturligt nog, inte lika god. Ansvar är alltid krävande. Jag kan tänka att en del omedelbart skulle vilja replikera: Ja, men inte kommer det väl några tårar ur arbetsgivarnas ”emaljögon”. Kanske inte, men jag kan försäkra er att det finns fler företagare än jag som haft anledning att inte bara en och annan natt ligga vakna och fundera över hur problemen skall lösas. Jag tror också att vi är många som haft tillfälle att konstatera att oavsett hur mycket man engagerar sina medarbetare i beslutsprocessen — och förhållandet kommer att vara detsamma efter den här lagens ikraftträdande — är det ändå i slutändan någon som måste bestämma och ta personligt ansvar för besluten. Det går inte att fatta kollegiala beslut i någon större utsträckning i ett företag. Och i ett familjeföretag — kan jag försäkra er — är ägaren, om han dessutom är företagsledare, sist på repet i alla de här sammanhangen. Det är också på det sättet att den som har kunskap och kompetens är den som har makt i företaget — om man nu skall tala om makt i sammanhanget. Jag kan berätta om en annan medarbetare, en man med vanlig folkskoleutbildning — bilmekaniker och fackligt aktiv, verkstadsklubbsordförande. När vi möttes på väg in till det första företagsnämndssammanträdet frågade jag honom vad han trodde när vi nu skulle införa en ny och modern form för samarbete i företaget. Han tittade på mig en stund och så sade han: Ja, hör du du, vi har ju alltid kunnat snacka på det här företaget förut. Jag är inte så säker på att det blir bättre bara för att vi börjar skriva protokoll på det. Jag tror att man skall ha klart för sig att det inte bara är den ena parten som kan vara bekymrad för byråkratisering och för att det kan bli mer sammanträden än samarbete. Nu är den person jag här berättat om ordförande i SIF-klubben hemma och har alltså haft anledning att som facklig företrädare redan nu så att säga vara med i beslutprocessen inom företaget. Men jag tror att han håller med mig om att hans inflytande i företaget — genom de beslut som han verkligen är med och fattar och som har avgörande inverkan på företagets förmåga att lösa sina uppgifter — ligger i att han numera fattar dessa beslut i egenskap av servicechef i företaget i kraft av sin kompetens och sitt kunnande. Herr talman! Jag tillåter mig att sluta med att uttrycka en förhoppning att arbetsmarknadsparterna skall lyckas i sin mycket svåra och grannlaga uppgift att klara den intresseavvägning inom arbetslivet som riksdagen uppenbarligen kommer att pålägga dem.

Herr talman! Den långa debatten under den här långa dagen har ju behandlat många ting som har mycket stort intresse för dem som representerar fackföreningsrörelsen i vardagslag.

Rättsprincipen bakom § 32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar är mycket gammal. I själva verket har den sina rötter i den grå forntiden när den förste brukaren av jord anställde någon eller skaffade sig slavar. Genom industrialiseringens genombrott infördes rättsgrunden om arbetsgivarens oinskränkta makt över arbetstagarna. Striden kring det som blev § 23, nu § 32, väcktes tidigt. I själva verket startade denna strid innan Svenska arbetsgivareföreningen bildades. Vid sekelskiftet förekom en rad konflikter, främst avseende rätten att avskeda. Decemberkompromissen 1906 innebar att LO under lockouthot godtog § 23 mot att SAF accepterade föreningsrätten. Sedan har det under hela 1900-talet rått en livlig debatt om arbetsgivarnas suveräna ställning i arbetsrätten. På flera sätt har arbetstagarna försökt att inskränka denna arbetsgivarnas särställning. Vid sidan av löneavtalen är huvudavtalet från 1938 och företagsnämndsavtalen från 1946 exempel på dessa försök. Stundom har betydelsen av reformerna starkt överdrivits. Direkt rörande anser jag ett uttalande i LO:s skriftserie från 1939 vara: ”Att § 23 i sin gamla skepnad nu praktiskt taget gått till historien, lär ingen ha anledning att beklaga sig över. Att detta skett under förhållanden som äro ägnade att inge hopp om en ny tid och en ny anda på arbetsmarknadens område är enbart glädjande.” Författaren, Valter Åman, har ju senare mycket påtagligt visat hur överdrivna förhoppningarna var 1939. Företagsnämndsavtalen väckte också vissa förhoppningar om bättre insyn och möjlighet till påverkan. Bristen på påföljdsbestämmelser när det gäller brott mot företagsnämndsavtalen har inneburit att dessa systematiskt har kunnat överträdas av arbetsgivarsidan. Inflytandet i företagens ledning och fördelning har hittills stött på motstånd dels när det gäller utformningen av inflytandereglerna, dels genom ett vittgående åsidosättande av reglerna. Det är dessa erfarenheter som har lärt de fackliga organisationerna att kräva lagregler som innebär att det skapas möjligheter att tvinga arbetsgivarna till efterlevnad av arbetsrättsreglerna. Det är därför viktigt att reglerna inte begränsas till vissa företag, till vissa frågor osv. De förslag om begränsningar i lagförslaget som de borgerliga partierna nu för fram står i god överensstämmelse med arbetsgivarorganisationernas och de enskilda arbetsgivarnas uttalade vilja att inte omfattas av tvingande bestämmelser för de anställdas inflytande. I den riktningen går förslaget att den primära förhandlingsoch informationsskyldigheten skall begränsas vid småföretagen så att den skall gälla gentemot de anställda när det inte finns fackliga representanter vid företaget. Skulle dessa överläggningar ge vid handen att arbetstagarna inte avser att aktualisera förhandling, så behöver arbetsgivarna enligt reservationen på denna punkt inte dröja med beslut. Det märkliga är att de borgerliga partierna vill undanta och begränsa dessa skyldigheter med motivering att det är för de anställdas bästa. På punkt efter punkt återfinns borgerliga reservationer med begränsningar i lagförslaget som drabbar möjligheterna att driva de anställdas rätt. Som jag tidigare framhållit är det av största vikt att arbetsgivarnas inbyggda lust att sätta sig över de anställdas rätt till inflytande stävjas. De i reservationerna framförda kraven på begränsningar öppnar vida möjligheter för arbetsgivarna att åsidosätta de anställdas intressen. Lagstiftningen måste utformas så att den ger möjlighet att stoppa övergrepp från arbetsgivarna. I denna kammare har det vid ett flertal tillfällen framhållits att det råder ett utomordentligt gott förhållande mellan parterna i små företag. Även om det är sant att det i många små men även stora företag råder ett fint förhållande, så vill jag med största bestämdhet slå fast att det är i de små företagen som man finner de allra värsta övergreppen mot de anställda. För att belysa detta vill jag ta ett par exempel från min egen fackförening, Metallettan. Denna vecka genomförs två förhandlingar med små företag med utgångspunkt i anställningstrygghetslagen. I det ena fallet har arbetsgivaren brutit mot snart sagt varje regel i lagen, vägrat förhandla och hotat våra fackliga företrädare med en omgång stryk. I det andra fallet har en arbetsgivare med omedelbar verkan avskedat en ung arbetare med hänvisning till att han stulit ett verktyg. Att en arbetskamrat påpekat att verktyget varit borta i flera år och innan den unge mannen var anställd påverkar inte arbetsgivaren. När vi kopplas in vägrar arbetsgivaren att förhandla eller ens tala med facket. Fall av den här typen är inte unika, även om de inte är exempel på hur det vanligen går till. Men jag vill påminna herr Träff om att det finns människor i det här samhället som kanske har svårt att sova på nätterna av andra skäl än att de har fått för stort ansvar för företagets ledning. Den här unge mannen som blivit beskylld för att stjäla verktyg och de som blivit uppsagda i strid mot anställningstrygghetslagens bestämmelser har sannolikt inte särskilt lätt för att somna om kvällarna. Och jag försäkrar att det finns många som är i samma situation. När vi nu aktualiserar en lagstiftning om medbestämmanderätt måste den täcka in även arbetsgivare av detta avskyvärda slag. Den rabiat arbetarfientliga inställning som de har gör det nödvändigt att ge de fackliga organisationerna en stark ställning. De som arbetar i den här typen av företag vågar inte ens avslöja att de är organiserade, än mindre tala om ifall de har fackliga förtroendeuppdrag, dvs. är kontaktmän. Jag försäkrar: Vi har stora erfarenhetsfonder när det gäller den här typen av problem. Min undran är nu: Hur skall inflytandet för de anställda kunna fungera i denna typ av företag, om centerns och moderaternas idéer om information och primärförhandling genomförs? Jag konstaterar att vad ni föreslår är inget annat än ett skyddsnät för de värsta typerna inom näringslivet, nämligen de som har skrikit mest högljutt under denna vår. Intressegemenskapen mellan arbetsgivarna och de borgerliga partierna framträder mycket klart i denna fråga. Och det är erfarenheter av den här typen som gör att fackföreningsrörelsen har mycket klart för sig var motståndet finns och var löntagarna kan finna stöd. Fackföreningsrörelsen ger därför socialdemokratin ett massivt stöd. Det sker fullt öppet, och vi känner stolthet, herr talman, inför denna fackligt-politiska samverkan.

Herr talman! Den debatt som vi nu har fört i ett icke föraktligt antal timmar har i mycket hög grad gällt förhållandena på den privata arbetsmarknaden. Vad angår den offentligrättsliga delen har förhållandena för kommun-, landstingsoch statsanställda dominerat debatten. Men låt mig trots den sena timmen ändå ta upp de förhållanden som gäller för de anställda inom de allmänna försäkringskassorna, eftersom de har en annorlunda ställning som offentliganställda. Det är heller ingen annan som har nämnt dem, varför risken att upprepa tidigare inlägg är ganska minimal. Min framställning blir kanske något teknisk, men detta tror jag är oundvikligt eftersom området är tämligen komplicerat. Tillsammans med några partivänner har jag i motionen 2431 tagit upp frågan om försäkringskassornas ställning i förhållande till den föreslagna lagen om offentlig anställning. Vi kräver i den motionen att försäkringskassorna liksom hittills jämställs med kommuner och landstingskommuner vad gäller de tjänster som är statligt reglerade. Därför yrkar vi att 4—14 kap. i den föreslagna lagen endast skall omfatta de tjänster som är statligt reglerade, eftersom avtal om dessa tjänstemäns löner och anställningsvillkor regleras genom avtal med statens avtalsverk. I kassorna gäller i dag alltså inte formellt den statliga löneregleringen för ca 98 96 av de anställda. Detta är i och för sig helt naturligt, då försäkringskassorna är varken statliga eller kommunala utan självständiga organ. Riksförsäkringsverket, som är kassornas statliga tillsynsmyndighet, säger i sitt remissvar över förslaget bl.a. att det förhållandet att vissa tjänstemän har sina anställningsförhållanden statligt reglerade, medan andra följer reglerna på den privata arbetsmarknaden, har upplevts som en olägenhet. Man menar också att denna kategoriklyvning skulle förstärkas vid ett genomförande av föreliggande kommittéförslag. Som fackligt aktiv under ca åtta år i Försäkringsanställdas förbund, där jag också har deltagit i en rad förhandlingar, vill jag kraftigt understryka att vi på den fackliga sidan inte på något sätt har upplevt detta som en olägenhet, snarare tvärtom. Riksförsäkringsverket menar vidare att beröringspunkter med kommunal verksamhet nästan helt saknas. Men det är fel att påstå dels att vi följer reglerna på den privata arbetsmarknaden, dels att beröringspunkter med kommunal verksamhet inte finns. Om inte av annat beläggs detta av att vi i mycket stor utsträckning har följt både kommunaltjänstemannalagen och statstjänstemannalagen. När nu de här två lagarna försvinner, är det ganska självklart att det påverkar även våra förhållanden. Jag tror därför att det i detta sammanhang är riktigt att också ta upp frågan om kassornas ställning. Försäkringskassorna har ju sitt ursprung i de frivilliga sjukkassorna. Men dagens försäkringskassor är självständiga offentliga organ i vilkas styrelser, pensionsdelegationer och försäkringsnämnder de förtroendevalda politiska ledamöterna har beslutanderätten. Kassorna är också på väg att överta stora delar av människors sociala trygghet. Det är alltså kassorna och deras politiska ledamöter som har att besluta om hur de här reformerna och nya arbetsuppgifterna skall anpassas till kassans övriga verksamhet på ett efter de lokala förhållandena riktigt sätt. Det här innebär en relativt stor självständighet och även en decentralisering av en rad beslut. Jag tror därför att det i det här sammanhanget finns anledning att understryka vad statsrådet säger, nämligen att den nya lagen på intet sätt påverkar kassornas ställning som själv ständiga organ. Det är min bestämda uppfattning att det är just tack vare kassornas självständiga ställning som det har varit möjligt att smidigt och snabbt kunna genomföra den långa raden av reformer de senaste åren, som inneburit en överföring av arbetsuppgifter till kassorna. I lagen talas det genomgående om statligt reglerade tjänster, och man har alltså inte i lagens paragrafer på något sätt gjort klara markeringar om att de även skall omfatta de icke statligt reglerade tjänsterna vid kassorna. Därför finns det kanske anledning att poängtera att utskottet ändå skriver att lagen i dess helhet blir tillämplig för alla anställda. Men detta innebär dock att jämförelsen mellan de statligt reglerade tjänsterna i kommunerna och de statligt reglerade tjänsterna i kassorna upphör, vilket alltså ger de kommunalanställda ett större förhandlingsutrymme genom att de undantas från 4 §-17 §. Trots att den här lagen är en ramlagstiftning, vill jag litet grand fästa uppmärksamheten på de speciella förhållandena i vad gäller relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. I utskottets betänkande säger man att vid förhandlingar rörande löner och antällningsvillkor företräds arbetsgivarsidan fortfarande av försäkringskassornas förhandlingsorganisation. De allmänna försäkringskassorna har gemensamt överlämnat förhandlingsrätten till en särskild förhandlingsorganisation. Eftersom den nya lagen innefattar förhandlingsrätt på en rad andra områden än beträffande löneoch anställningsvillkor, är det i dag oklart hur de här förhandlingarna skall tillgå. Som exempel kan då nämnas medbestämmandelagens regler om exempelvis primärförhandlingsskyldighet, information och facklig vetorätt, som ju också skall gälla på den offentliga sektorn. I utskottets betänkande sägs att förhandlingar som rör 11 § och 12 § skall föras av den myndighet som slutgiltigt får besluta i den fråga förhandlingen avser. Om det gäller frågor som inverkar på förhållandena vid flera myndigheter under en central förvaltningsmyndighet, bör förhandlingen föras av denna. Den centrala myndigheten i vårt fall är riksförsäkringsverket, som hittills inte på något sätt har varit inblandat i de förhandlingar som vi har fört.

Det finns därför anledning att slå vakt om detta. Om man får tolka utskottets skrivning så, att riksförsäkringsverket skulle bli en ny förhandlingspart, tror jag det vore djupt olyckligt om man även där förlorade närheten till problemen. Den primära förhandlingsskyldigheten innebär ju att arbetsgivaren på eget initiativ skall förhandla med de fackliga organisationerna. Som exempel kan nämnas omplaceringar, arbetsledning och företagsledningsfrågor. Vad som då ytterligare komplicerar tillvaron är att dessa beslut f.n. ligger på de enskilda kassorna. De har inte heller tidigare förhandlat själva lokalt. Detta skulle alltså innebära att vi plötsligt kunde få två nya förhandlingsmotparter på områden som i dag har ganska oklar gränsdragning. Eftersom kommunaltjänstemannalagen inte fullt ut har kunnat användas har kassorna fått en rad andra förordningar som reglerar många frågor. Lagen om allmän försäkring innehåller t.ex. avsnitt där man tar upp beslutandeprocess både mellan riksförsäkringsverket och kassorna och i kassorna internt. Dessa förordningar står inte i någon som helst överensstämmelse med de lagparagrafer man kan hitta i lagen om offentlig anställning. Utöver detta finns ytterligare fem förordningar, som reglerar förhållandet på kassorna. Jag skall avstå från att tala om dem. Det är av dessa skäl viktigt att ett klargörande av förhandlingsreglerna för kassorna så snabbt som möjligt kommer till stånd samt att följdändringar i de förordningar som finns och de ändringar i lagen om allmän försäkring som är nödvändiga sker snabbt. Trots den nya lagen kommer det att vara nödvändigt att i särskild ordning reglera vissa frågor, på grund av den speciella ställning som offentligt organ som kassorna har. Jag vill därför ytterligare understryka att det är de allmänna försäkringskassornas nuvarande befogenheter som bör förstärkas. Trots att jag inledningsvis lovade att inte ta upp frågor som tidigare behandlats kan jag inte låta bli att beröra frågan om gränsdragning mellan den politiska demokratin och det fackliga inflytandet, som berörs i reservationen 55. Jag gör det av den anledningen att jag tycker att debatten hittills inte på något sätt har gett någon klarhet i skillnaden mellan vad som sägs i kammaren och det som skrivs i betänkandet. I centermotionen yrkar man bl.a. att det redan i dag skall uttalas att frågor om bemanningsplaner, personaltäthet och liknande reservationslöst skall tillhöra den politiska demokratins beslutsområden. Man säger dock i reservationen: ”De fackliga organisationernas vilja att lämna den politiska demokratin utan inskränkning behöver inte ifrågasättas.” Det är naturligtvis ett helt riktigt konstaterande. Ändå får man känslan av att det trots allt av reservanterna uppfattas som inte riktigt att lita till. Den fackliga rörelsen, som under många årtionden kämpade för den politiska demokratin, anses alltså i dag inte ärligen stå för den. Av vilken annan anledning säger man två rader längre ner i reservationen att det är nödvändigt att reglera gränsdragningsfrågorna i lag; dvs. en ytterligare lagreglering än den som redan gjorts vad gäller mål, inriktning och kvalitet. Vad som däremot är mycket intressant i centerpartiets motion och som styrker min uppfattning att vad centerpartiet egentligen vill är att på avgörande punkter begränsa och kringskära den fackliga förhandlingsrätten och även det nuvarande samrådsförfarandet. På vilket annat sätt skulle man kunna tolka uttalandet från centern i partimotionen? Detta är en mycket intressant fråga, och det är synd att inte fler tagit upp den. Man säger i motionen att det är otänkbart att genom medbestämmandeavtal ge arbetstagarna direkt inflytande i frågor som ytterst påverkar t.ex. behovet att beskatta medborgarna. I sin yttersta konsekvens kan alltså centerpartiets deklaration innebära ett hot mot de offentliganställdas hävdvunna och lagenliga rätt att förhandla om både löner och allmänna anställningsvillkor, eftersom dessa självklart kan leda till ökat behov av skattemedel. I dag är 60 96 av kommunernas utgifter resultat av förhandlingar. På väsentliga punkter, där regeringens förslag öppnar förhandlingsoch inflytandevägar för de anställda, vill centern tillsamraans med moderaterna begränsa eller förhindra arbetstagarnas inflytande. Men att man förhandlar med de anställda om bl.a. personaltäthet utgör ju ingen fara för att man inte skulle uppnå de mål som politiskt har bestämts för verksamheten. Intressant är också att de företagsnämndsavtal som i dag reglerar samrådsskyldigheten omfattar just de frågor som regeringen nu föreslår skall göras till föremål för förhandlingar. Parterna har ju i avtal varit överens om att dessa ämnen självklart rör både de anställda och arbetsgivaren. Enligt centerns mening skulle alltså även det samrådsförfarande som äger rum i dag på något sätt innebära inskränkning av den politiska demokratin. Vad det är fråga om är ju att förstärka de anställdas inflytande i just de frågor som enligt vad parterna tidigare har varit överens om kan vara rimliga att tillsammans diskutera och finna lösningar på.

Herr talman! När jag som en av de sista talarna i den här debatten nu har fått ordet har onekligen mycket blivit sagt. Således skall jag begränsa mig så mycket som möjligt. Jag har vidare haft tillfälle att påverka utskottsbehandlingen genom min elva sidor långa motion, nr 2500, och jag hoppas att i varje fall utskottets ledamöter, som har bläddrat i motionen och kanske t.o.m. läst vissa avsnitt, har förstått att jag hälsar arbetsrättsreformen med tillfredsställelse. Men det är en sak att fatta besluten. Det är en sak att votera — om man nu hinner fram i tid till knapparna. Det är en sak att offentligen kungöra att lagen och dess paragrafer träder i kraft. Det är en annan sak att genomföra lagen praktiskt ute på arbetsplatserna. Vi här i riksdagen må vara aldrig så positiva och entusiastiska. Vi vet att reformarbetet kommer att ta lång tid. Vi vet att entusiasmen inte alltid är så stor på arbetsplatserna. Ställ exempelvis de här frågorna till folk på vilken arbetsplats som helst: Vill verkligen alla människor ha information? Vill verkligen alla människor vara med och bestämma och ta ansvar? De som har ställt sådana frågor till människor ute på det politiska fältet liksom ute på arbetsplatserna vet att många ställer sig skeptiska. Nej, inte vill alla människor vara med och bestämma, säger man. Det är bara en del som vill det. Andra kan berätta om hur oerhört svårt det är att informera på en arbetsplats så att det verkligen intresserar alla. De flesta springer ju förbi anslagstavlan, och få är de som ordentligt läser personaltidningen. Se bara på de fackliga mötena — inte går den stora majoriteten av medlemmar på fackliga möten! Jag vill personligen deklarera att jag trots de här pessimistiska yttringarna utgår ideologiskt ifrån att alla människor vill ha information, att alla människor vill vara med och bestämma, vill påverka sin arbetssituation, vare sig det gäller handdukarna i tvättrummet eller valet av maskinutrustning eller en eventuell investering i en ny produkt. Jag utgår alltså ideologiskt från det här, och därmed menar jag att den enskilda människan föds med behov av att vara informerad och att få påverka sin livssituation. Dess värre händer det som bekant olika ting med alla dessa individer från barnaåren och till vuxenlivet på en arbetsplats. Många får inte den goda start här i livet som vi under decennier av reformverksamhet haft förhoppningar om. Är det så konstigt att man struntar i att studera anslagstavlan närmare, när man inte riktigt begriper vad där står? Är det så konstigt att man låter andra bestämma, när man inte riktigt förstår vad besluten egentligen avser? Jag vill med detta ha sagt att i det väldiga reformarbete som ligger framför oss i svenskt arbetsliv är det viktigt att ideologiskt och principiellt utgå ifrån att alla människor vill ha ett engagerande arbete. Människan är skapt för aktivitet. Hon vill ta initiativ och vill känna tillfredsställelse i ett väl utfört arbete. Hon vill utveckla sig och vill ta ansvar. Det är med min moderata människosyn som jag hävdar varje människas originalitet, skaparförmåga, frihet och oberoende samt det ansvar som följer av detta. I det samspel som varje människa ständigt lever i med sin omgivning utgör självständighet, gemenskap och medansvar viktiga grundpelare. För mig är det naturligt att med denna människouppfattning, både i det politiska arbetet och i mitt s.k. civila arbete, verka för en demokratisk och decentraliserad organisationsform på arbetsplatsen. Med den här grundsynen och med flera års erfarenheter av ett progressivt demokratiskt utvecklingsarbete i det företag där jag är anställd, ställde jag mig i min motion positiv till att informationsplikten blir lagfäst och till att vi får editionsplikt. Jag ställde mig positiv till den primära förhandlingsskyldigheten och till principen om kollektivavtalsrätt till medbestämmandeavtal. När det gäller den primära förhandlingsskyldigheten har jag dock framfört betänkligheter beträffande den centrala förhandlingsomgången. Jag har pekat på att den kan bli onödigt tidsödande, men jag har samtidigt sagt och säger nu att det är möjligt att förhandlingshjälp från centralt håll kan fylla en psykologisk och medlande funktion.

En poäng i mitt förslag är ju att jag väljer uttrycket ”särskilda skäl” i stället för ”synnerliga skäl”. Tyvärr minskas värdet av poängen —- jag är medveten om det - genom att varken propositionen eller utskottsbehandlingen klarar ut hur orden synnerliga resp. särskilda skäl skall tolkas. Framför oss, herr talman, ligger alltså ett omfattande reformarbete liksom ett tidsödande utbildningsarbete. Vi kan med tillförsikt avvakta resultaten, även om vi får vara beredda på att reformens genomförande kommer att ta lång tid.

Herr talman! Jag beklagar att jag känner behov av att ta kammarens tid i anspråk några minuter. Jag hoppas kunna undvika att dra i gång ett replikskifte. Eftersom jag indirekt har blivit åberopad i debatten under dagens lopp, känner jag ett behov av att lämna en liten redovisning för de socialdemokratiska ledamöternas ställningstagande i arbetsrättskommittén. Flera talare, bl.a. herr Bohman, har hävdat att moderaterna har samma inställning som socialdemokraterna i arbetsrättskommittén och att moderaterna till stor del har gått på kommitténs förslag. Även om herr Bohman inte är här skulle jag vilja rekommendera honom m.fl. att grundligt läsa arbetsrättskommitténs förslag och även läsa det särskilda yttrande som vi socialdemokrater har fogat till förslaget. Som statsministern redogjorde för tidigare här finns det rätt väsentliga skillnader mellan kommitténs förslag och de reservationer som moderaterna avlämnat. Jag skulle kunna lägga till ytterligare argument för dessa skillnader men jag skall avstå från det. Beträffande kommitténs slutbetänkande vill jag säga att det är alldeles riktigt att de två ledamöterna från vårt parti skrivit sina namn under. Det betyder inte att vi i alla delar är principiellt överens med majoriteten i kommittén. Men som alla känner till arbetade arbetsrättskommittén under en svår tidspress. Vi hade ett voteringssammanträde den 17 juni 1974. Vid det tillfället reserverade sig TCO:s och LO:s representanter samt vi två socialdemokrater på fem punkter. Detta gällde inte alla kommitténs förslag. Senare diskuterades ytterligare förslag. Vid det tillfället röstade vi bl.a. om tolkningsföreträdet. Där följde mittenpartierna majoritetens förslag, varför vi kom att hamna i minoritet och därmed på reservationen. När vi kom fram till slutjusteringen i kommitténs arbete hade ytterligare tilläggsförslag kommit, vilka det av tidsskäl var svårt att hinna ta ställning till. När vi slutligen skulle rösta om tolkningsföreträdet avvek två av ledamöterna ifrån sitt tidigare ställningstagande och anslöt sig till majoritetens förslag. Detta betydde att vi fick en majoritet för den tidigare reservationen. Då stod vi inför valet att skriva om kommitténs betänkande i väsentliga delar, vilket skulle ha tagit bortåt ett halvt år. Vi hade då de alternativen att fundera på om vi skulle fortsätta arbetet i kommittén eller försöka hitta vägar ur det hela. Vi bedömde det så att det bara fanns en väg att gå och det var att även vi bytte fot och rent tekniskt ställde oss på den tidigare majoritetens sida. Därmed skulle vi undvika att få en ny majoritet och försena kommitténs arbete. När vi gjorde detta ställningstagande visste vi vilka beskyllningar vi skulle bli utsatta för. Men vi resonerade som så att det kan vi leva med. På det sättet bytte vi plats med mittenpartiernas representanter men förhindrade att kommitténs arbete försenades. Därför kan vi i dag diskutera det lagförslag som ligger på riksdagens bord. Till kommitténs förslag bifogade vi ett särskilt yttrande där vi talade om att många förslag rests under utredningens slutskede om en utvidgning av lagstiftningen som sträcker sig längre än utredningsmajoritetens förslag och att vi rent principiellt ansluter oss till de många förslagen. När man sedan läser tidningsreferat från t.ex. folkpartistiska möten där framställningen vill ge intryck av att folkpartiet anslutit sig till löntagarna i arbetsrättskommittén medan socialdemokraterna anslöt sig till arbetsgivarsidan, då förstår var och en att håret nästan reser sig på huvudet. Detta är ju egentligen inte sanning. Men nog om det. Jag ville bara göra den deklarationen att vi rent principiellt är fullständigt överens med arbetstagarna om deras förslag. Jag vill också göra det tillägget att vi helt stöder den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Slutligen skulle jag vilja säga till herr Fransson, som i dag åberopade majoriteten i utredningen, att han borde tala med mycket små bokstäver.